Herr talman! Det där talet av herr Mossberger om en koalition — som han säger — med vpk skorrar litet illa i öronen när jag hör detta från det hållet, där man ju gång på gång söker tröst hos vpk för att över huvud taget få igenom någonting i den här riksdagen. Nog har väl vpk rätt att tänka och handla självt, åtminstone utan att det skall ske på order från regeringspartiet. Jag hoppas att det är så i alla fall. Herr Mossberger säger att frågan om en tjänst i Nairobi inte var framförd annat än i debatten. Ja, men om det hade funnits en motion från regeringspartiet — det var så jag menade — så skulle vi ha behandlat den, och jag tror att den då hade vunnit i utskottet. Men hur mycket är det inte som förs fram i debatterna i utskottet och som man inte kan ta upp i yrkanden! Det är mycket som sägs på det sättet. Sedan vill jag gärna inhämta den tolkning som herr Mossberger gav åt den s.k. blandade kommittén, för det råder väldigt delade meningar om vad den har att betyda. De informationer jag har fått går i den riktningen att denna blandade kommitté har endast administrativa uppgifter — att handlägga det avtal som har träffats och rätta till sådana detaljer som där kan komma på sned. Men den har inte till uppgift att, såsom här menas, söka nya marknader utöver vad man har kommit överens om. Men är det som herr Mossberger säger, så hoppas jag att regeringen ger sådana order till den blandade kommittén att den får denna uppgift.
Herr talman! Herr Mossberger gjorde ett angrepp på moderata samlingspartiet för dess ställningstagande i den här frågan. Jag vill bara säga att vi har anslutit oss till förslaget därför att vi anser att det är ekonomiskt nödvändigt för landet att skapa nya marknader, när vi mister en stor del av de gamla marknader som vi haft för våra överskottsprodukter. Vi tror att det är ekonomiskt riktigt att göra på detta sätt, och därför har vi yrkat bifall till förslaget.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Jag vill bara säga att för oss inom vpk gäller det endast att ta ställning för vår motion, och det har vi gjort. Att då tre borgerliga partier också stödjer den kan vi tyvärr inte göra så mycket åt. Det förekom ju senast i går att socialdemokraterna tillsammans med moderata samlingspartiet vann en votering, så det här är ingen större sensation, herr talman.

Herr talman! Jag vill här ta upp en fråga som jag har aktualiserat i motioner väckta under några tidigare riksdagar och som gäller anslag till täckdikningsverksamhet. Som den nu gällande rationaliseringskungörelsen är utformad går det att få statsbidrag för täckdikning då dikningen görs i samband med en väsentlig strukturrationalisering i jordbruket eller, som det nu sägs, vid väsentligt tillköp av åkerjord. En jordbrukare som har åkerjord i tillräcklig utsträckning men inte vidtar några väsentliga rationaliseringsåtgärder kan följaktligen inte komma i åtnjutande av täckdikningsbidraget i annat fall än att han gör en väsentlig investering. Att jordbruket rationaliseras är något som man från samhällets sida anser vara ytterst väsentligt. Man kräver med andra ord att jordbrukarna skall bedriva sitt jordbruk så rationellt som möjligt. Och då spelar givetvis möjligheterna att använda moderna maskiner och redskap en väsentlig roll för att inte säga att de är helt avgörande. Men för att få ut så mycket som möjligt av sådana maskiner krävs utan tvivel att den åkerjord på vilken maskinerna skall användas inte är splittrad såsom den faktiskt är på de flesta håll, främst i mellanbygderna i vårt land och i Norrland. Att täckdika betyder investeringar på stora belopp, och jordbrukarna har därför ofta inte ansett sig ha resurser att företa sådana arbeten.

En täckdikning är ju en rationalisering på lång sikt, och om nu en åkerjord skall bestå, så kan det inte vara rätt och riktigt att utesluta ägaren från möjligheterna att göra en sådan rationaliseringsinsats bara därför att vederbörande kanske är litet till åren och inte vill eller kan göra några våldsamt stora investeringar. Det är inte något större bevis på jämlikhet mellan människorna att ha en sådan rationaliseringskungörelse som vi för närvarande har.

I utskottets betänkande sägs att täckdikning visserligen är en rationaliseringsåtgärd men att det finns åtgärder som är angelägnare, om man skall satsa mera pengar på rationalisering. Nog skulle det vara rätt intressant att få en presentation av vilka åtgärder som är angelägnare, mera nödvändiga än just täckdikning för att man rationellt skall kunna bruka sin jord. Täckdikning är en grundförutsättning för att man skall kunna driva ett rationellt jordbruk och borde följaktligen ha hög prioritet när det gäller att ge stöd till rationaliseringsåtgärder. Mot bakgrand av det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen nr 2.

Herr talman! Såväl motionärerna som reservanterna framhåller att statsbidrag bör utgå till täckdikning av åker som bedöms bli bestående på längre sikt, oavsett om dräneringen sker i samband med en genomgripande och kapitalkrävande yttre rationalisering eller ej. Reservanterna framhåller att det är lika nödvändigt att åkern är dränerad på ett tillfredsställande sätt som att ha tillräcklig areal jordbruksmark. Detta är förvisso sant. För den jordbrukare som är innehavare av ett till sin storlek bärkraftigt jordbruk men som icke har dränerat sina åkrar eller där dräneringen är så gammal att den icke längre är funktionsduglig bör det framstå som en mycket angelägen åtgärd att genomföra dränering. Det är också riktigt, som herr Johansson i Holmgården sade, att statsbidrag till täckdikningsarbeten endast tillkommer de jordbrukare som utför täckdikningen i samband med en yttre storleksrationalisering. Motionsyrkanden med begäran om statsbidrag till täckdikning har behandlats tidigare av riksdagen men icke föranlett någon åtgärd. Vad är då orsaken till att riksdagen avvisar begäran om statsbidrag? Först och främst är detta en kostnadsfråga. Enligt lantbruksstyrelsens beräkning till förra årets riksdag måste bidragsramarna ökas med ett belopp av storleksordningen 15 miljoner kronor. Täckdikning på åker av god beskaffenhet är en lönsam investering. Genom ökade skördar och bättre brukningsmöjligheter ger investeringen god återbäring, och därför kan täckdikning utföras utan att statsbidrag behöver utgå. Ett statsbidrag kan i vissa fall vara stimulerande och därigenom påskynda åtgärder för dränering, men jag utgår ifrån att intresset från jordbrukarna att förbättra sina åkrar skall vara avgörande. Lantbruksnämnderna biträder jordbrukarna med att upprätta täckdikningsplaner och lämnar lånegaranti för de kostnader täckdikningen medför. Jag delar lantbruksstyrelsens uppfattning att 15 miljoner kronor årligen i bidrag, om bidragsstödet skulle utökas, kan användas till angelägnare investeringar än att stödja täckdikning. Herr Johansson i Holmgården frågade vad det är för åtgärder som skulle vara angelägnare än täckdikning. Jag utgår ifrån att statsbidrag skall lämnas för sådana åtgärder som är kostnadskrävande och föga lönsamma på kort sikt. Det finns många åtgärder som behöver vidtas på ett jordbruk vilka är mera angelägna än täckdikning. Täckdikning är en investering som ger utdelning redan på kort sikt.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
Herr talman! Bara ett par ord i anledning av det sista herr Magnusson sade om att täckdikning är en lönsam åtgärd och att man följaktligen bör kunna klara den utan statsbidrag. Det är riktigt att täckdikningen är lönsam både på kort och på lång sikt. Med den jordbrukare som suttit på sin gård med massor av tegdiken har väl litet svårt att förstå att täckdikning inte skulle vara lönsam även när man gör en strukturrationalisering. Det måste väl vara minst lika lönande i det sammanhanget. Det ger följaktligen ingen som helst rättvisa om man bara hänvisar till att det är lönande. Vi får väl ändå hoppas att alla de rationaliseringsåtgärder som samhället medverkar till har tillkommit därför att de är lönande. Men det är väl alldeles klart att det inte för den jordbrukare som inte har möjlighet att tillköpa åkerjord, även om han skulle önska göra det, är mer lönande att täckdika än för den som har fått göra tillköp.
Herr talman! Vid 1967 års riksdag fastlades de nuvarande rationaliseringsbestämmelserna. Bestämmelserna om bidrag — 25 procent och i vissa fall 40 procent — tillkom därför att det ansågs att kostnaderna för en genomgripande rationalisering var så höga att samhället borde stödja denna verksamhet. För den etablerade jordbrukaren föreligger ju inte samma förhållanden. Han har skaffat sig sitt jordbruk på ett annat sätt än genom sammanläggning av flera brukningsdelar. Han har alltså bättre förutsättningar att klara denna åtgärd, och han får stöd från samhället genom garantilån. Under den tid som amorteringen pågår skall avkastningen från jordbruket normalt öka och kostnaderna för exempelvis täckdikning återfås genom ökade inkomster.

Herr talman! När den nya rennäringsadministrationen inrättades 1971 tillsattes 19 tjänster vid lantbruksnämnderna i Nottbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Jag ser att jordbruksministern tittar oroligt på mig, men jag tänker inte nu fortsätta den debatt vi hade i början av förra året om principerna för tillsättningen av dessa tjänster — det var 19 samer som sökte tjänsterna men bara en av dem fick en sådan tjänst. I detta sammanhang skall jag begränsa mig till att göra en rent numerär jämförelse mellan personalen på den så att säga officiella sidan och personalen på den samiska sidan. För ökade arbetsuppgifter sammanhängande med förvaltningen av kronans marker ovan odlingsgränsen och med anledning av den svensknorska renbeteskonventionen begärde lantbruksstyrelsen förstärkning av lantbruksnämnderna i Norrbottens och Västerbottens län med 3 assistenter. Kostnaden för detta skulle bli 206 800 kronor. Uppgifterna finns på s. 19 i bilaga 11 till statsverkspropositionen. Tjänsterna finns inte med i departementschefens förslag, men det är troligt att kravet återkommer. Det skulle alltså inte räcka med den personal som redan finns på den sidan. I min motion har jag pekat på möjligheterna att reducera arbetsbördan för tjänstemännen i rennäringsadministrationen genom att föra över de tidskrävande jaktoch fiskeupplåtelserna på samernas egen organisation. Samebyarna utgör nu ekonomiska föreningar. De börjar få i gång en sådan verksamhet att de med fördel skulle kunna överta sådana här uppgifter från lantbruksnämnderna. I tjänst hos Svenska samernas riksförbund finns sedan ett par år tillbaka en enda samekonsulent. Denna tjänst är självfallet otillräcklig. Särskilt sedan den nya rennäringslagen trädde i kraft den 1 juli 1971 och samebyarna blev ett slags ekonomiska föreningar, har behovet av information och bistånd i många hänseenden varit stort. Till detta kommer att denna enda konsulenttjänst hänger i luften efter 1973 års utgång. Det var ett särskilt anslag på 150 000 kronor, varom beslut fattades 1971, som möjliggjorde anställandet av denna konsulent. Men pengarna är snart slut och sedan finns ingen konsulent på den sidan. Till kostnaderna för Svenska samernas riksförbunds allmänna verksamhet utgår medel ur samefonden, dvs. medel som är samernas egna. För övrigt blir det medlemsavgifterna som får användas för riksförbundets verksamhet, som ju är helt inriktad på att tillvarata samebefolkningens intressen som etnisk minoritet. I min motion, som sammanfaller med reservationen 3, begär jag för nästa budgetår 200 000 kronor till konsulentverksamhet i Svenska samernas riksförbunds regi, och jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! I anslutning till punkten 5 i jordbruksutskottets betänkande vill jag anföra några synpunkter. I länsprogram 70 ansåg länsstyrelsen i Norrbottens län det angeläget att statliga stödmöjligheter konstrueras för att stimulera olika typer av specialodlingar, bl.a. bärodling. Med smärre förändringar i gällande författningar borde det begränsade stödet kunna utgå till olika typer av specialodlingar. Handelsträdgårdar borde vidare kunna stödjas med bidrag åtminstone inom det inre stödområdet. Tornedalens sysselsättningsproblem anges av länsstyrelsen vara av sådan dimension att det förefaller tveksamt om det kan lösas med befintligt regionalpolitiskt stöd. Inom ramen för ”Projekt Tornedalen” hemställde därför länsstyrelsen i Norrbottens län i länsprogram 70 om medel till en utredningsgrupp med syfte att belysa möjligheterna till vidareförädling och marknadsföring av jordbruksprodukter från speciellt Tornedalen. Jag vill först erinra om att statligt stöd till rationalisering av trädgårdsföretag kan utgå enligt kungörelsen om trädgårdsnäringens rationalisering. Renodlade trädgårdsföretag är väl av mindre intresse i Tornedalen, men jag vill också påpeka att trädgårdsproduktion som kompletterande produktionsgren kan inräknas i begreppet jordbruksproduktion och således få stöd enligt de för jordbrukets rationalisering gällande bestämmelserna. I motionen 775 år 1973 tas alltså upp frågor som lantbruksnämnderna handlägger i sitt normala arbete. Produkterna från bärodlingen i Tornedalen säljs för närvarande i stor utsträckning på främst den lokala färskvarumarknaden. Möjligheterna att basera en vidareförädling på den återstående produktionen är i dagens läge relativt begränsade. Som grund för vidareförädling och marknadsföring i rimlig skala krävs därför en ökning av produktionen, vilket kan tänkas kräva ett utökat stöd till producenterna, något som vi begärt att Kungl. Maj:t skall överväga i samband med prövningen av de statliga stödåtgärderna till jordbruket i norra Sverige. Företagarföreningen i Norrbottens län har också med medel från AMS kunnat anställa en jägmästare för att organisera upp bärodlingen. Producenterna har också kunnat få fraktbidrag på upp till 50 öre per kg, men kvantiteten var i varje fall i fjol, som jag redan nämnt, mycket begränsad. Vad gäller vidareförädlingen och marknadsföringen som sådana kan de föreslagna utökade resurserna till den regionala stödverksamheten och företagarföreningarna komma till hjälp. Här vilar självfallet också ett i varje fall moraliskt ansvar på jordbrukarnas föreningsrörelse, som dominerar livsmedelsindustrin i Norrbotten. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. I anslutning till punkten 15 i utskottets betänkande vill jag också säga några ord angående rennäringen. På denna punkt har lantbruksstyrelsen i sin anslagsframställning för nästa budgetår begärt 300 000 kronor för upplysningsoch rådgivningsverksamhet inom rennäringen. Detta belopp har såväl departementschefen som utskottet tillstyrkt. Inom ramen för sina resurser bedriver lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnden en omfattande rådgivningsverksamhet i ekonomi, husdjursskötsel och andra frågor som rör rennäringen. Kurser hålls för funktionärer inom samebyarna och för medlemmar i dessa byar. En betydande del av kursverksamheten sker i samråd med och bekostas av arbetsmarknadsmyndigheterna. Jag kan nämna att totalt har under år 1971 och under första hälften av år 1972 ca 750 rennäringsutövare kunnat deltaga i denna rådgivningsverksamhet. Lantbruksstyrelsen har också arbetat ut en plan för rådgivning på lång sikt. Denna plan är upprättad efter samråd med Svenska samernas riksförbund. Det är ostridigt att upplysning och rådgivning är ytterst angelägna uppgifter för att näringslivet inom samebyarna skall utvecklas i positiv riktning. Den uppgiften sköter lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna på ett fullt tillfredsställande sätt. Det kan knappast vara lämpligt att staten satsar budgetmedel på två olika organisationsapparater, som båda inriktas på samma ändamål. Om riksförbundet vill förverkliga sitt önskemål om en fast konsulenttjänst, kan det ske inom ramen för förbundets ordinarie verksamhet. Riksförbundet kan prioritera konsulenttjänster framför andra uppgifter. Till förbundet utgår omfattande bidrag ur samefonden. För verksamhetsåret 1972 beviljades sålunda ett bidrag på 300 000 kronor. För första halvåret 1973 har bidraget höjts till 190 000 kronor. Med det anförda yrkar jag bifall till jordsbruksutskottets hemställan under punkten 15 i betänkande nr 1.
Herr talman! Jag tror att förhållandena har förbättrats sedan den nya rennäringslagen kom till. Tidigare var det som bekant si och så. Men här föreligger ett mycket starkt önskemål från denna nationella minoritet att ha egna tjänstemän. Det har man i andra länder. Det skulle vara olyckligt, menar jag, om vi nu bygger upp en administration bestående praktiskt taget uteslutande av icke-samer och får denna tjänstemannastab som överhetspersoner på ena sidan och samerna på andra sidan.

Herr talman!

Detta bidrag utgår efter behovsprövning. Erfarenheterna har nu visat att beloppet till behovsprövade bidrag är helt otillräckligt. Hela vårt skördeskadeskydd har fortfarande stora brister. I områden där skördeskaderegeln inte slår ut kan det finnas många som har stora förluster men inte kan få ersättning den normala vägen. Det kan bero på att det är sådana marker som ger ojämna skördar. Om vi har ett skördeskadeområde, där man i allmänhet har torra marker men det finns någon som där har surare och tyngre markarealer, får denne markägare i händelse av mycket regn en mycket dålig skörd, medan de övriga har fått en god skörd. Där slår skördeskaderegeln då inte ut. Det kan också vara fråga om omvända förhållanden. När skördeskadeskyddet inte fungerar blir det många som kommer i kläm. Jag nämnde här ett exempel, som visar att skördeuppskattningsområdena i många fall kan vara för stora och inte anpassade efter de direkta förhållandena. Även om man eftersträvar att uppnå en förbättring, uppstår ändå sådana problem. Det är svårt att få systemet att fungera även om man kan säga att det förbättras successivt, men det fattas mycket. Kanske det aldrig går att få det riktigt bra. Men i avvaktan på detta måste mera göras för att vi skall få så stor rättvisa som möjligt. Stora behov föreligger. Det kan vara fråga om en ung lantbrukare, som i starten får en mycket svag skörd. Han får då kanske förlora vad han lagt ned i kostnader och han blir utslagen som jordbrukare. De behovsprövade bidragen är för smått tilltagna. Herr Persson i Heden, undertecknad m.fl. har väckt motionen 507, i vilken vi föreslår att riksdagen i fråga om skördeskadeskyddet beslutar medge att ramen för de behovsprövade bidragen fastställs till 2 procent av de utgående allmänna kontanta ersättningarna för skördeskador eller om beräkningen enligt denna regel ger till resultat ett lägre belopp lägst 800 000 kronor.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

Herr talman! Jag skall bara med några få ord beröra den diskussion som ägt rum beträffande täckdikningen. Det finns en grupp människor som man hittills inte har tänkt på i denna debatt, och det är de som arrenderar tillskottsjord till sin egen åkerareal. Det är ofta så att denna tillskottsjords ägare inte har så stort intresse av att lägga ner pengar på en täckdikning av denna åkerjord. I min hemby har en jordbrukare fått ett tillskott på 20 å 25 procent av sin åkerareal genom att arrendera 20 å 25 tunnland öppen jord av domänverket. Denna jord är uppdelad på ett 20-tal tegar som väl lämpar sig för täckdikning, eftersom det då skulle bli två fält.

Alla jordbrukare vet vilken fördel detta innebär. Men trots att det är fråga om ett mycket stort tillskott till jordbruket finns det inte möjligheter för en arrendator att få någon hjälp till denna täckdikning. Jag tycker att det bör vara rimligt att ta hänsyn till den tillskottsjord som många jordbrukare använder för att få ett större brukningsunderlag. Jag har, herr talman, begärt ordet för att fråga utskottets talesmän om en sak. Jag har tillsammans med några kamrater väckt en motion liksom vi gjorde förra året när riksdagen fattade sitt beslut om stöd till vissa jordbruk med mjölkproduktion. Vi har nu vid riksdagens början i år väckt en ny motion i frågan. I denna motion har en nyhet tillkommit. Vi har framfört krav på att en brukare av en fastighet som inte är ägare till den också skulle kunna få bidrag och lån för de åtgärder det här gäller. Utskottet anför i sitt betänkande på s. 7 följande: ”Enligt motionen bör vidare förenämnda statsbidrag kunna utgå också till brukare som ej äger vederbörande fastighet. I anledning härav vill utskottet anföra att detta under vissa förutsättningar redan torde vara möjligt beträffande de flesta slag av byggnadsåtgärder, Så t.ex. bör arrendator kunna erhålla statligt stöd till byggnadsinvestering, — — —”. Utskottet slutar med att säga att detta yrkande därför inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag har här i min hand ett utlåtande från lantbruksnämnden i min hembygd som i flera fall gett bidrag till miljövårdande åtgärder. Av 30 ansökningar har nämnden bifallit 19 men avslagit 11. Den har gett bidrag för statligt stöd till mjölkproduktion i 16 fall och avslagit ansökningar i 12 fall. Man har 14 ansökningar som inte är behandlade, och det beror på att pengarna var slut vid det tillfället. Jag hoppas att man har fått mer nu.

Den vanligaste anledningen till avslag är just att vederbörande antingen är ägare till gården men inte brukar den eller brukar gården men inte äger den. Då skulle jag, herr talman, bara vilja ställa frågan till utskottets talesman: Är det verkligen så som det sägs i utskottsbetänkandet, då skulle de brukare som fått avslag vid besvär få rätt och alltså beviljas bidrag. Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan från utskottets talesman.

Herr talman! Först skall jag be att få instämma i herr Jonassons synpunkter beträffande skördeskadeskyddet. Sedan ber jag bara att få nämna några ord om min motion, nr 927, som rör jordbrukets blockorganisation, som jag har tagit upp tidigare här i andra sammanhang. Blockorganisationen är ju i första hand en beredskapsorganisation som syftar till — som bl.a. utskottet har skrivit i sitt betänkande — ”att i ett krisläge verka för att tillgängliga produktionsmedel inom jordbruksnäringen fördelas och utnyttjas på sådant sätt att bästa möjliga produktionsresultat uppnås”. Men blockorganisationen har också fredsuppgifter, bl.a. en del uppgiftslämnande. Försvarsutskottet har också hänvisat till blockorganisationen när det gäller behandlingen av motioner om inkallade ensamma jordbrukares möjligheter till befrielse från militärtjänstgöring då arbetstoppar inom jordbruket lägger hinder i vägen. Skall emellertid denna blockorganisation kunna fungera på rätt sätt, vilket mål jag nämnt tidigare, måste den naturligtvis planeras och sättas i funktion. Trots att det nu har gått nära nio månader sedan den nya bestämmelsen trädde i kraft har hittills ingen som helst information lämnats vare sig till tidigare blockfunktionärer eller till jordbrukets utövare. Inga blockfunktionärer av något slag, vare sig riksblockledare eller länsblockledare, överblockledare eller blockledare, har ännu utsetts. Det finns heller inga medel till planering av verksamheten. Enligt Kungl. Maj:ts beslut skall den bedrivas inom ramen för tillgängliga resurser hos lantbruksnämnden, som har ansvaret på länsnivå för denna planeringsverksamhet. Några medel finns inte anslagna till detta speciella ändamål. I motion har jag begärt omdisponering av de medel som står till lantbruksnämndens förfogande för att de skulle kunna täcka även detta område. Utskottet har i sitt avslagsyrkande sagt att förberedelse pågår, och då planeringsarbetet fortskrider anser utskottet att inga åtgärder behöver vidtas på detta område. Min fråga är då bara: Hur länge får det dröja innan denna blockorganisation träder i verksamhet efter det att beslutet trädde i kraft för nio månader sedan? Är detta en vanlig ordning i svenskt beslutsfattande, och kan vi vara till freds med detta? Jag vet mycket väl att det inte lönar sig att ställa något yrkande på denna punkt mot ett enigt utskott, men jag har ändå velat framföra dessa synpunkter och emotser åtgärder i detta avseende. I annat fall ämnar jag återkomma i frågan.
Herr talman! När det gäller punkten 20 har herr Jonasson redan antytt att vi i utskottet haft att behandla en motion om bidrag till skördeskadeskyddet. I denna motion tas det gamla kravet om höjning av bidragsprocenten för det behovsprövade skördeskadeskyddet upp på nytt. Motionärerna önskar fortfarande att bidragsandelen höjs till 2 procent av den utgående allmänna kontanta ersättningen för skördeskador, dock lägst 800 000 kronor. Det är som jag redan antytt ingen ny fråga, och motioner av liknande slag i fjol ledde ju inte heller till någon åtgärd. Enligt gällande bestämmelser skall behovsprövade skördeskadebidrag kunna utbetalas i sådana fall där så betydande skördeskador uppenbarligen föreligger, att skadeersättning bort utgå men detta ej skett på grund av systemets allmänna konstruktion. Jag kan gärna medge, herr Jonasson, att det kan te sig litet konstigt att den ene lantbrukaren kan få ersättning men inte den andre, men det beror på systemets konstruktion. Det är ungefär samma förhållande som när det gäller den allmänna sjukförsäkringen eller det allmänna pensionssystemet, som inte har individuell utan kollektiv uppbyggnad. Enligt av riksdagen godtagna riktlinjer skall sträng restriktivitet tillämpas vid denna bidragsgivning. För behovsprövade bidrag står årligen till förfogande ett belopp som motsvarar 1 procent av de utgående allmänna kontanta ersättningarna för skördeskador eller, om beräkningen enligt enprocentsregeln ger lägre belopp, högst 600 000 kronor. Skördeskadeskyddet är genom skördestatistiska nämndens arbete fortlöpande föremål för översyn och förbättringar. För närvarande pågår ju inom nämnden en allmän översyn av systemet, och denna översyn beräknas bli färdig till nästa år. Allmänt vågar man kanske säga att allteftersom skyddssystemet förbättras minskar också angelägenheten att ha ett behovsprövat skördeskadebidrag. Som jag tidigare nämnde står 600 000 kronor till förfogande för de behovsprövade bidragen, och detta belopp fastställdes av förra årets riksdag. Beloppet var tidigare 400 000 kronor och höjdes alltså med 200 000. Motionärerna och reservanterna vill detta år höja beloppet med ytterligare 200 000 kronor, alltså till 800 000 kronor. Det bör anföras att till bidrag för permanent skördeskadeskydd anvisats ett belopp på 30 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten anser inte att det finns någon anledning att nu föreslå några ändrade bestämmelser för detta bidrag, eftersom skördestatistiska nämnden har den frågan under sin prövning. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag under punkterna 4 t.o.m. 21.
Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm frågade om möjligheterna för arrendator att erhålla stöd för täckdikning. Utskottet har skrivit att om lån för att genomföra en täckdikning kan återbetalas under den återstående arrendetiden, så har lantbruksnämnden möjlighet att bevilja lånegaranti. Det är samma sak med stöd till andra åtgärder inom jordbruket. I det särskilda fall som herr Magnusson åberopade har vi här i riksdagen ingen möjlighet att uttala oss. Prövningen av det får ske på annat håll.
Herr talman! Herr Mossberger jämförde skördeskadeskyddet med sjukförsäkringen, men det måste ändå vara alldeles fel. Inte skall det väl vara en slump om den sjukförsäkrade får ut någon ersättning eller inte. I fråga om skördeskadeskyddet kan den situationen föreligga att vederbörande drabbas av en fullständig katastrof och ändå inte får ersättning. Den som är sjuk får däremot ersättning. Det går inte att jämföra dessa båda ersättningsformer. Jag är medveten om att det pågår en översyn — det sade jag också — och det är nödvändigt att eftersträva bättre förhållanden. Om man skall få respekt och förtroende för systemet, är det nödvändigt att rätta till de största orättvisorna. Det vill vi som står bakom reservationen 4 göra i högre grad än utskottets majoritet.

Herr talman! I reservationen 5 har i anslutning till anslaget ”Bidrag till skogsförbättringar” tagits upp frågan om åtgärder för att bättre än nu bevara bokskogen, vilket föreslagits i motionen 339 av Ingrid Sundberg och Yngve Nilsson. Jag skulle tro att alla är överens om att bokskogarna i södra Sverige utgör en omistlig del av landskapsbilden. Det är väl ingen som vill undvara möjligheten att t.ex. nu under våren i den skira första grönskan komma ut i de härliga bokskogarna. För ortsbefolkningen i t.ex. det mycket tättbefolkade Skåne är bokskogarna utan tvivel av utomordentligt stor betydelse för möjligheten att idka friluftsliv och njuta av naturen. Det är ont om skog i stora delar av Skåne, och bokskogarna är i jämförelse med annan skog särskilt lämpliga för rekreation genom sina skönhetsvärden och genom att de som regel är mycket lättframkomliga. Bokskogarna är inte bara av intresse för den närmast berörda ortsbefolkningen; det är ett riksintresse att man så långt det är möjligt och rimligt bevarar dem. Det markeras bl.a. av att vi har haft en särskild utredning om boken — det är så vitt jag vet det enda trädslag i vårt land som har blivit föremål för en särskild utredning — 1964 års bokskogsutredning. Redan långt före 1964 hyste man stark oro för den minskning av bokskogarna som man då kunde konstatera. Den oron är rimligtvis minst lika stor, ja, jag skulle tro att den är större, i dag än den då var mot bakgrunden av att bokskogarna i ökad takt har förvandlats till tät och mörk granskog genom avverkning av överårig bokskog och plantering av gran. Bokskogsutredningen ville i första hand satsa på bidrag till markägare som är villiga att behålla sina bokbestånd. Genom överläggningar med dem kom utredningen fram till att ett sådant system skulle kunna vara ganska effektivt. Man räknar med att bidrag skall kunna utgå till de fördyrade avverkningar som blir en följd av att man vill ställa fröträd och få en självföryngring, vilket är det bästa sättet att få upp en ny generation av bokskog. Bidrag skulle också utgå till den kostnadskrävande vården av den nya unga generationen av bokar. Regeringen har tyvärr ännu inte lagt fram förslag med anledning av utredningen, som var färdig 1971. Utskottsmajoriteten har — som vanligt, skulle jag vilja säga — hittat en annan utredning att hänvisa till för att avstyrka den här motionen, nämligen skogspolitiska utredningen, som enligt utskottsmajoriteten bör avvaktas. Den har ju nu kommit med sitt betänkande, men såvitt jag har kunnat se har den inte alls berört den här problematiken, och jag kan inte heller riktigt förstå att den har något egentligt samband med den. Motionärerna och vi reservanter föreslår nu att åtgärder i anledning av de förslag som har lagts fram av bokskogsutredningen skall föreläggas nästa års riksdag. Dessutom föreslår vi att bestämmelserna för bidrag till skogsförbättringar skall ändras så att bidrag också kan utgå till plantering av bok där det är motiverat av naturvårdsskäl. För närvarande utgår bidrag för plantering av tall, gran, björk och al i första hand på nedlagd åker men också, om än i mindre omfattning, på annan mark med otillfredsställande skogstillstånd, men för plantering av bok finns det alltså inte möjlighet att få något sådant bidrag. Det utgår årligen 6—8 miljoner kronor för det här bidraget som skogsägarna får med 50 procent av kostnaderna. Om bokskogen skall kunna bevaras för våra framtida generationer i rimlig omfattning, är det brådskande med positiva åtgärder. Det är, som jag ser det, verkligen fara i dröjsmål. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 5.

Herr talman! Det är riktigt som herr Hedin säger att vi i utskottet har behandlat en motion med yrkande på en ändring av bestämmelserna för statsbidrag till skogsförbättrande åtgärder så att nyplantering av bok kan bli bidragsberättigad. Jag skall villigt medge att det landskap där bok finnes givetvis är både intressant att se och till glädje för friluftslivet. Skogsstyrelsens betänkande Bokskogens bevarande har ju varit föremål för omfattande remissförfarande, och remissinstanserna har därvid delvis varit splittrade och bl.a. framfört betänkligheter mot effekten av de åtgärder som föreslagits i betänkandet. Mot bakgrund av detta och i avvaktan på skogspolitiska utredningens och naturvårdskommitténs förslag är skogsstyrelsens förslag om bokskogens bevarande föremål för ytterligare övervägande i jordbruksdepartementet. Herr Hedin menar att detta betänkande inte säger någonting om de frågor som tas upp i motionerna. Det är möjligt att det inte sägs rent ut, men frågan är dock föremål för översyn i jordbruksdepartementet, och man vet väl egentligen inte hur förslaget kommer att se ut den gång det läggs fram. Med hänsyn till att vi anser att man under denna tid inte bör företa någon ändring har utskottsmajoriteten inte velat tillstyrka denna motion. Jag kan inom parentes säga att det redan i dag dock finns möjligheter att med stöd i naturvårdslagen vidta åtgärder för bevarande av bokskog.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
Herr talman! Jag är tacksam för den positiva inställning som herr Mossberger har i den här frågan. Men jag hade varit ännu mer tacksam, om han mot bakgrund av den hade följt det begränsade förslag som vi reservanter i första hand lägger fram, nämligen att man inte skall undanta plantering av bok från möjlighet till statsbidrag. Jag tycker det är ganska underligt att när man allmänt är intresserad av att boken skall bevaras, så är boken så att säga i strykklass i det avseendet. Man får bidrag till plantering av tall, gran, al och björk men icke till plantering av bok. För min del tycker jag att man har anledning att få bidrag till plantering av bok i större omfattning än när det gäller de andra trädslagen, om det är motiverat av naturvårdsskäl. Vi reservanter menar att man i första hand mycket snabbt kan införa ett sådant bidrag för att motverka den minskning av bokskogen som tyvärr sker.
Herr talman! Jag kan gärna hålla med herr Hedin om att det här synes vara en liten orättvisa. Personligen skulle jag inte vara främmande för om förslaget, när det kommer, ger dessa möjligheter. Även om granskogen ger det bästa utbytet för tillfället, så tycker jag att det nog ändå skulle vara litet betänkligt om det bara skulle vara granskog i detta land. Den synpunkten tror jag inte vi har några delade meningar om.
Herr talman! Jag tackar för det och hoppas att jordbruksministern lyssnade just på den här senaste replikväxlingen och tar upp detta förslag.

Herr talman! Mitt anförande just nu gäller punkten 24 angående vägbyggnader på skogar i enskild ägo. Enligt kungörelsen 530 år 1943 — det har alltså gått 30 år sedan dess — utgår av statliga medel bidrag till byggnadskostnader då det gäller skogshuvudväg i allmänhet med högst 50 procent, eller 75 procent då synnerliga skäl föreligger. Gäller det skogshuvudväg som ur fritidssynpunkt anses vara av särskild betydelse, kan bidrag utgå med högst 70 procent, eller med högst 85 procent om synnerliga skäl föreligger. Nu är det så att skogsbolagen inte begagnar sig av möjligheten att ta ut det större bidraget, och så får vi en hel rad vägar som inte öppnats för allmänheten. Motionen 499 yrkar att riksdagen beslutar att för bidraget till vägbyggnader på skogar i allmän ägo knyts villkoret att med hjälp av statsbidrag byggd skogsbilväg också skall vara öppen för allmänheten. Egentligen skulle det i ett land som Sverige med den gamla och hävdade allemansrätten vara onödigt att ställa ett dylikt krav, och ändå är det på det sättet att kravet inte är nytt för dagen. Det är nu ett gammalt krav som har varit föremål för behandling i riksdagen under flera år i form av motioner, interpellationer och enkla frågor. Även representanter för regeringspartiet har visat aktivitet i denna fråga. En motion med liknande krav som det som framställes i vänsterpartiet kommunisternas motion nr 499 finns även till denna riksdag, undertecknad av åtta socialdemokratiska riksdagsledamöter, och skall behandlas i anslutning till detta jordbruksutskottets betänkande nr 1 i dag. Skogsbolagens möjligheter att avstänga skogsvägar och bl.a. med stora järnbommar stoppa all framfart för allmänheten är kända och omvittnade. Det är ofta en omöjlighet för en familj att åka vägen inåt skogarna för att plocka bär, fiska eller få rekreation i allmänhet. Skogsbolagen säger stopp. Deras järnbommar och förbudsskyltar finns litet varstans. Enligt svenska lagar har skogsbolagen sin fulla rätt att handla på detta sätt. Lagarna har nämligen stiftats så att de är helt på bolagens sida, och de tolkas av juristerna till skogsbolagens favör. Skulle någon bryta mot dessa lagar och trotsa förbudet och använda vägarna, kan det bli strafföreläggande. Och ändå är dessa vägar byggda med hjälp av samhälleliga medel. Man kan i detta sammanhang fråga sig: Vart tog allemansrätten vägen, jämlikhetstanken och stödet åt glesbygdens befolkning? Låt oss stanna något inför det s.k. stödet åt glesbygdens befolkning. Riksdagen har under senare år beslutat om ekonomiska anslag som stöd åt glesbygdsbefolkningen. Detta s.k. stöd blev en verklighet sedan den omfattande avfolkningen av skogslänen var ett faktum, då arbetslöshet och sysselsättningssvårigheter kom att höra till ordningen för dagen i dessa bygder. Om nu den kvarvarande befolkningen i glesbygderna vill späda på sina magra inkomster genom att i skogarna plocka lingon, blåbär och annat för avsalu är detta många gånger en omöjlighet. Utan bil ställer det sig svårt för familjen att komma fram till de avlägset belägna bärställena, och bolagens stoppbommar går inte att forcera. Avfolkningen av skogslänen är ju egentligen ett resultat av skogsbolagens helmekanisering vid skogsavverkningarna, och skogsarbetarnas saga är egentligen all. Skogsbolagen har kunnat genomföra denna helautomatiserade drift mycket tack vare gåvor och subventioner som riksdagen beslutat om. När således skogsbolagen efter att ha skapat denna omfattande arbetslöshet, vilket även resulterat i en skrämmande avfolkning, som kronan på verket fortsätter med att sätta stopp för den kvarvarande befolkningens möjligheter till den extraförtjänst som bärplockning kan ge — även om den är liten — borde detta faktum stämma till eftertanke. Men det gäller inte, herr talman, endast den egentliga glesbygdsbefolkningen i detta sammanhang. Det är allmänt omvittnat — vilket också understrykes i utskottsbetänkandet — att allmänhetens intresse för att få utnyttja skogsvägarna för biltrafik i samband med olika fritidsaktiviteter har ökat starkt under senare år. Den stress och det jäkt som svenska folket numera är utsatt för i sin dagliga gärning gör att avkoppling är ett stort behov. Den kortare arbetstiden ger också större möjligheter till fritid än vad som var fallet under tidigare år. Då avstängde bolagen de svenska arbetarna från möjligheterna att komma ut i naturen genom den långa arbetstiden och det tunga slitet. I dag avstängs folket från att njuta av naturen genom bolagens vägspärrar. Nu som förr är det bolagen som bestämmer. Sannerligen lever vi i ett föränderligt samhälle, men de som har den verkliga makten är desamma nu som då. Bolagens argument mot att öppna skogsbilvägarna för personbilar är att dessa kör sönder vägarna. Men detta argument håller inte, då dessa skogsbilvägar är byggda för att tåla trafiken med de stora timmertransporterna. Detta framhålles såväl i motionen 499 som i reservationen 6. Utskottet för sin del hänvisar till skogspolitiska utredningen för att komma ifrån den viktiga fråga det här gäller, även om utskottsmajoriteten tycks vara helt överens med motionärerna om betydelsen av att skogsbilvägarna öppnas för allmänheten. Vi motionärer anser inte att folket efter alla dessa år fortfarande skall behöva vänta på vad en utredning har att anföra. Riksdagen bör nu besluta om ändring i bidragsbestämmelserna, så att vägar på skogar i enskild ägo byggda med hjälp av statsbidrag öppnas för allmänheten. Detta torde också vara en billig hemställan. Herr talman! Med vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservationen 6 av herr Takman vid punkten 24 i jordbruksutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! I de båda motioner som förekommer under punkten 24 föreslås, som herr Lorentzon sade, att skogsbilvägar som kommit till med hjälp av statsbidrag skall vara öppna för allmänheten, underförstått den bilburna allmänheten. Som framhålles i motionerna är det obestridligt att människors intresse för att med sina bilar komma ut på våra skogsbilvägar har ökat, och utskottet har för sin del understrukit att detta intresse i så stor utsträckning som möjligt bör tillgodoses. Herr Lorentzon och jag har sålunda på den punkten inga delade meningar, även om herr Lorentzons uttryck när det gällde vem det är som bestämmer i detta fall skorrade litet, åtminstone i mina öron. För att orientera litet i den sakfråga det här gäller kan jag nämna att det rör sig om uppskattningsvis 15 000 mil skogsbilvägar. Av vissa stickprovsundersökningar som gjorts framgår att av dessa vägar har omkring 2 500 mil på ett eller annat sätt varit avstängda, antingen med förbudsskylt eller bom — eller också spärrade med en bom utan att formellt vara avstängda. Det kan tilläggas att härutöver förekommer en indirekt avstängning av vissa vägar genom att de inte plogas vintertid, om inte behov därav föreligger för skogstransporter. Om dessa hinder helt eller delvis skulle undanröjas är det ofrånkomligt att kostnaderna härför måste diskuteras. När riksdagen 1965 beslöt att det högre bidraget skulle utgå var motivet härför att allmän trafik förde med sig högre kostnader och högre standardkrav på vägarna samt ett ökat ansvar för väghållarna. Utskottet har uttalat sitt intresse för frågans lösning men har i dagens läge inte något förslag. Vi har i utskottets betänkande sagt att vi förväntade att skogspolitiska utredningen tar upp detta problem, och vi har inte sagt det bara för att komma ifrån hela frågan, vilket här alldeles nyss påstods, utan vi förutsatte bara att problemet skulle komma att belysas närmare. Nu har skogspolitiska utredningen helt nyligen presenterat sitt betänkande. Det säger kanske inte så särskilt mycket, men utredningen säger i varje fall att frågan om stöd till underhåll av skogsvägar bl.a. i syfte att öppna dem för fritidstrafik bör utredas.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
Herr talman! Jag förstår så väl att herr Augustsson pliktskyldigast måste föra utskottets talan. Någon måste ju göra det. Herr Augustsson hänvisade till skogspolitiska utredningen, och det gjorde jag också. Även utskottet har gjort det tidigare. Vi skulle vänta och se vad den utredningen sade. Ja, det kan man naturligtvis göra. Men nu har ju frågan varit föremål för behandling i riksdagen under många år. Det är 30 år sedan den första kungörelsen utfärdades. Det har alltså gått lång tid. Och ändå är det fortfarande skogsbolagen som bestämmer. Det råder en omfattande irritation ute bland folk i våra bygder. De kan inte begripa att det kan ligga till på det sätt som det i verkligheten gör. Det är inte bara det att man stänger av vägarna med järnbommar, vilket i flera fall har resulterat i att folk i ren irritation sprängt sönder bommarna med dynamit. Bolagen har också, när järnbommarna inte hjälpt, lockat folk att bli lagöverträdare, kört ut stora stenbumlingar på vägarna. Ett dylikt förhållande kan inte få råda någon längre tid. Man kan inte år efter år bara hänvisa till att det pågår utredningar. Detta angår inte bara glesbygdsbefolkningen, utan detta gäller också folk från tätorterna. De vill gärna och är faktiskt tvingade att försöka komma bort från tätorternas by der och avgaser för att fiska, ströva i skog och mark, klättra i berg och öra utflykter med familjen. Men bolagen säger stopp trots gammal hävd och allemansrätt. Jag är fullt medveten om att majoriteten i denna riksdag inte kommer att rösta för motionsyrkandena utan ställa sig till utskottets förfogande. Men för att få en så snabb lösning av frågan som möjligt vore det bra om det bleve ett verkligt stort antal riksdagsledamöter som denna gång tog ställning för ett krav som så många gånger ställts i riksdagen.
Herr talman! Herr Lorentzon säger att han har väntat i 30 år på att denna fråga skall lösas. Då tycker jag att herr Lorentzon skall ge sig till tåls ett tag till; skogspolitiska utredningen har i dagarna lagt fram sitt betänkande. En annan tanke som man får i huvudet när man hör att herr Lorentzon väntat i 30 år är att det för 30 år sedan väl i så fall var andra människor som åkte på våra vägar i bil än det är i dag. Jag håller med herr Lorentzon om att samhället har förändrats, men icke med den negativa tolkning som herr Lorentzon tycks lägga in i det.
Herr talman! Det är inte jag som har väntat i 30 år. Det är svenska folket som har väntat i 30 år, och det är en rätt väsentlig skillnad. Jag har kortfattat försökt skildra den irritation som råder ute bland folk över detta uppenbara missförhållande. Herr Augustsson använde det gamla argumentet att har vi nu väntat så och så länge, varför kan vi då inte vänta ytterligare en tid. Det är den vanliga tågordningen. Men om riksdagen eller en stark minoritet i riksdagen uttalar sig för detta gamla krav, så skulle jag tro att myndigheterna tar en helt annan hänsyn till denna fråga än man hittills har gjort. Jag vidhåller på det bestämdaste att det är samma krafter som bestämmer nu som då. I den här frågan är det så. Dessa lagar är stiftade till storbolagens förmån och bolagen använder sig av dessa möjligheter. Det är inte bolagen som våldför sig på lagen; de följer bara de lagar som är stiftade till deras fromma.

Herr talman! I motionen 929 har vi aktualiserat frågan om de statligt subventionerade skogsbilvägarnas utnyttjande för fritidsändamål. Utskottsmajoriteten har icke tillmötesgått oss motionärer i frågan utan vill avvakta skogspolitiska utredningens betänkande. De regler som i dag tillämpas bygger på ett förslag av den s.k. skogsbruksutredningen från år 1965. Vi motionärer anser att nuvarande bestämmelser är långtifrån tillfredsställande — detta framhålles även i motionen 499. Friluftsintresset ökar och människorna söker sig i ökad utsträckning ut i skog och mark. De möts där ofta av förbudsskyltar i en eller annan form som hindrar den utflykt de tänkt göra. Det är då helt naturligt att irritation uppstår. Markägaren — eller bolagen — å sin sida hävdar att vägarna är icke tillåtna för allmän trafik och sätter ofta ensidigt upp dessa förbudsskyltar och hindrar därigenom människorna att komma ut i markerna. Detta förhållande accepteras i stort av myndigheterna och staten som gett och fortfarande ger väsentliga bidrag. Det är mot den bakgrunden som vi motionärer tycker att tiden är mogen att ändra på nuvarande förhållanden. Öppna skogsbilvägarna för allmänheten och de friluftsintresserade! Låt människorna komma ut i skog och mark och låt allemansrätten gälla även här! Markägarna eller vägunderhållarna skyller ofta på ökat vägunderhåll och lägger ofta skulden härför på fritidsbilisterna. Men man glömmer bort att vägunderhållet till övervägande delen hänför sig till bolagens ofta tunga lastbilstransporter av virke o. d. Vi har i vår motion bl.a. föreslagit att den som äger vägen bör ha viss skyldighet att sätta upp någon form av igenkänningstecken som visar vilka samhälleliga bidrag som har utgått, varigenom allmänheten lätt kan avläsa om det förhöjda bidraget utgått. Vi anser också att en eventuell avstängning alltid skall underställas länsstyrelsens prövning. Många klagar på de nuvarande förhållandena. Man hävdar att skogsbilvägarna avstängs oavsett om länsstyrelsen gett sitt medgivande eller inte. Det borde finnas möjligheter att på ett betydligt enklare sätt upplysa allmänheten om bidragsformerna och om huruvida vägen är avstängd med myndigheternas medgivande. Vi har i motionen sagt att det statliga domänverket är mera generöst än andra markägare. Domänverket anlägger ofta rekreationsanordningar i anslutning till sina skogsbilvägar. Detta är en bra kombination av utnyttjande av naturen för fritidsändamål och ytterligare förbättring av allemansrätten. Med hänsyn till det anförda och allmänhetens alltmer ökande krav på rättvisa bör alla vägar som erhåller statsbidrag i en eller annan form lämnas öppna. Riksdagen bör redan nu ta ställning till frågan. Utskottets värderade företrädare herr Augustsson nämnde den skogspolitiska utredningen — han ändrade sig och sade ”den förväntade”. Jag vill rikta kammarens ledamöters uppmärksamhet på att den skogspolitiska utredningen har avlämnat sitt betänkande. Det består av 354 sidor — den nu aktuella frågan nämns på två eller tre sidor, och det görs inga som helst konkretiseringar. Eftersom jordbruksministern är närvarande i kammaren vill jag vädja till honom att uppmärksamma frågan på ett eller annat sätt och att inte avvakta alltför länge. För ett par år sedan lanserades en slogan som alltjämt är lika aktuell: ”Ut i skogen — lunka och löp! ” Men då måste ju också allmänheten ha chansen att få trafikera skogsbilvägarna utan några som helst inskränkningar. Om utskottet stöder sig på den skogspolitiska utredningen tror jag inte att man får någon speciell fart på detta. Jag hoppas att jordbruksministern är uppmärksam på frågan, och jag yrkar bifall dels till motionen 929, dels till reservationen 6 av herr Takman.
Herr talman! I den digra och omfångsrika skogspolitiska utredningen finns det här inte mycket att stödja sig på, säger herr Persson i Karlstad. Nåväl, men det står dock — på vilken sida spelar väl ingen större roll i detta sammanhang — att frågan om stöd till underhåll av skogsvägar i syfta att bl.a. öppna dem för fritidstrafik bör utredas. Att man bör se litet närmare på detta är väl ganska klart, alldenstund ett öppnande också blir förenat med kostnader. Jordbruksministern är närvarande i kammaren och har fått lyssna till de synpunkter som framförts under debatten. Med det stöd som vi dessutom ändå i viss mån har i skogspolitiska utredningen, vilket utskottet också omnämnt, kan vi gå till beslut enligt utskottets förslag.
Herr talman! Om det är så som herr Hedin upplyste om här i kammaren, att skogspolitiska utredningen inte har behandlat frågan om bokskogarnas bevarande — jag finner den uppgiften vara högst sannolik — har ju därmed också det underlag på vilket utskottet byggt fallit bort. I den situationen kommer jag för min del att rösta för reservationen. Bokskogen är kanske inte så mycket värd från skogsekonomisk synpunkt, eftersom avsättningen av det timret är ganska svår. Men bokskogen har ett betydande värde från andra synpunkter, nämligen såsom samlingsplats och strövområde för fritidsfolk och andra rekreationssökande. Därvidlag torde bokskogen var oöverträffad genom sin skönhet. Den häftiga storm som gick fram 1967 i varje fall över de skånska bokskogarna tog mycket hårt på bestånden. Det skulle närmast vara en urbaniseringsåtgärd, om man gick in för att plantera gran där det tidigare vuxit bok. Men det finns stora risker för att så kan komma att ske. Plantering av bok bör uppmuntras på grund av det värde bokskogen har från naturvårdsoch rekreationssynpunkt. Herr talman! Eftersom utskottets underlag har fallit bort, kommer jag att rösta för reservationen. Jag vill också upplysa om att jag inte har deltagit i detta ärendes behandling i utskottet.

Herr talman! Jag vet mycket väl att jag naturligtvis inte borde förlänga denna debatt. Men herr Lorentzons inlägg innehöll så många felaktigheter och ovederhäftigheter att jag tycker att kammarens protokoll i anständighetens namn bör innehålla en del korrigeringar. Det är inte bara skogsbolagen, herr Lorentzon, som stänger av skogsbilvägarna för trafik med privatbilar. Det förekommer i minst lika stor utsträckning på bondskogar. Det vet jag från min verksamhet i mitt hemlän. Man kan inte heller göra gällande att den gamla allemansrätten inkluderar rätt att åka bil. Det fanns inga bilar, när allemansrättens regler började bli allmän egendom. 1962 års skogsbruksutredning behandlade frågorna om skogsvägarnas karaktär och möjligheten att utnyttja dem för fritidsändamål. Jag deltog i den utredningen, och vi var helt ense om att det vore mycket önskvärt och lämpligt att skogsbilvägarna kunde användas för fritidsändamål. Utredningen föreslog därför att en särskild statsbidragsregel skulle införas för s.k. skogshuvudvägar. Men det är inte vilka vägar som helst som är att betrakta som skogshuvudvägar. Det är de vägar som i en vägnätsplanering över ett län eller en region har huvudvägskaraktär i skogsbruket. Den enskilde skogsbrukaren — vare sig det är en jordbrukare eller ett bolag — kan inte bestämma vilken väg som har karaktär av skogshuvudväg och som alltså får större statsbidrag, utan detta bestäms genom denna av myndigheterna godkända vägplanering. Man måste naturligtvis komma ihåg att övriga skogsbilvägars enda ändamål är att möjliggöra att råvaran kommer fram ur skogen. För att så skall kunna ske måste vägarna ha en viss bärighet. Men de behöver inte uppfylla den snabba trafikens stora krav i fråga om kurvradier, vägbredder etc. Följaktligen är skogsbilvägar ofta ganska smala, de tillåter inte möten. De har snäva kurvor såväl i horisontell led som i vertikal led. Det innebär att de inte är lämpade för hård trafik. Då blir trafiksäkerheten lidande. Det finns få parkeringsfickor. Jag har sett exempel på hur privatbilar parkerats på en skogsbilväg på ett sådant sätt att nyttotrafiken inte kunnat komma fram. Ägaren har låst bilen och befinner sig kanske långt in i skogen för bärplockning, fiske eller någon annan fritidsaktivitet. Om det då kommer en 30 tons timmerbil blir den hindrad från att komma fram. Det är naturligt att föraren av den bilen försöker komma förbi, han ger sig ut på kanten, kanten brister och hela ekipaget välter. Herr Lorentzon skulle tala med föraren av ett sådant ekipage så skulle herr Lorentzon säkert få en något annorlunda syn på det lämpliga i att för närvarande öppna alla skogsbilvägar för sådan trafik. Det skulle bli kaos. Jag har självfallet inget emot att man på sikt försöker utvidga möjligheterna att använda skogsbilvägarna för fritidstrafik, även andra skogsbilvägar än skogshuvudvägar. Men då krävs det väsentliga förbättringar av dem, ombyggnader, uträtning av kurvor, kapning av krön, breddning, inrättande av parkeringsfickor etc. Det kostar mycket pengar, och det tar lång tid. Vi kan inrikta oss på det på lång sikt. Att i dag kräva att alla skogsbilvägar skall öppnas för sådan trafik, som föreslås i motionen 499 av herr Lorentzon m.fl., skulle ur trafiksäkerhetssynpunkt innebära en oerhört stor risk.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Turesson fann sig föranledd att begära ordet, eftersom jag påpekade att det är skogsbolagen som drar fördelar av de lagar som är stiftade. Trots att dessa skogsbilvägar är byggda med hjälp av allmänna medel, får allmänheten inte tillträde. Man säger att privatbilar kör sönder dessa vägar. Men också underhållet betalas ju av allmänna medel. När timmerbilarna — som i så stor utsträckning kännetecknar bilden i Norrland — kommer ut på de allmänna vägarna, kör ner dessa vägar och orsakar de stora kostnaderna för vägunderhållet, hör man inga klagomål. Vi vet allesammans hur det måste stiftas lagar mot de överlaster, som de stora timmerbolagen tvingade lastbilarnas förare att ta ombord. Det är inte så underligt att timmerbilar hamnade i diket med de överlaster man då hade. Nu har detta förhållande ändrats. Men om en på en skogsväg parkerad personbil skulle åstadkomma svåra förhållanden för timmerbilar, är den saken väl lätt att ordna. Kärnfrågan gäller att öppna skogsvägarna för allmänheten. Om detta i något avseende skulle skapa olägenheter för trafiken med timmerbilarna, kan den saken ordnas, men det får inte förhindra att allmänheten kan skaffa sig rekreation i skog och mark.
Herr talman! Herr Lorentzons inlägg bekräftar bara det vi sedan länge vet; det är meningslöst att försöka debattera med honom, för han håller sig inte till sak. Det är bara en uppgift jag måste rätta till. Det är helt felaktigt att skogsbilvägarnas underhållskostnader bestrids med bidrag av allmänna medel.

Herr talman! Efter herr Turessons anförande skall jag fatta mig kort. Men jag vill göra en liten nyansering i förhållande till herr Turessons inlägg genom att säga att jag håller herr Lorentzon räkning för hans uppgift att det i allmänhet är bolagen som stänger av vägarna. Man kan ha olika erfarenheter av denna sak, men min erfarenhet är ungefär densamma som den herr Lorentzon talade om. Det sker inte så ofta att de enskilda skogsägarna stänger av, men det är klart att de ibland måste göra detta, oavsett om bidrag erhållits till byggande av vägen eller inte. Inför kammaren vill jag gärna säga att det är många som byggt en skogsbilväg utan att få vare sig bidrag eller rätt att göra avdrag för kostnaderna. Jag har själv byggt en sådan väg. Min väg har aldrig varit avstängd, men den har däremot i många fall blivit sönderkörd. Det är riktigt som herr Turesson säger att det kan bli en hel del olägenheter av det slaget. Som herr Turesson påpekar händer det också att man parkerat en liten personbil på en skogsbilväg. Det går nog att köra förbi med en annan personbil, men inne i skogen har det stått stora virkesbilar, som sedan inte kunnat ta sig fram. Detta har haft besvärliga följder såsom herr Turesson här redogjort för. Herr Magnus Persson resonerade litet hårdare och hävdade att det är fråga om en allemansrätt. Ja, det är bra att vi har en allemansrätt och det är trevligt att människor kan komma ut i skog och natur. Detta skall vi underlätta så mycket som möjligt. Men det bör samtidigt finnas skyldigheter för dessa människor. Inom utskottet hade vi räknat med att skogspolitiska utredningen skulle ha tagit upp den här frågan, och det har man gjort så till vida att man har föreslagit avdragsrätt för skogsbilvägar men inte mer. Det bör också klarläggas hur dessa vägar skall byggas och lämnas ordentliga bidrag därtill, om man vill att allmänheten skall få tillträde till dem. Ett sådant klarläggande har i egentlig mening inte gjorts. Kräver man någonting skall man också betala för det, och det håller inte att resonera så ensidigt som herr Persson i Karlstad gjorde. Jag poängterar än en gång att jag ingalunda motsätter mig att människor får komma ut i skogen — dit kan de också komma utan bil. Men staten bör hjälpa till att bygga vägar för sådan trafik. De skall byggas starka så att de inte, som herr Turesson nämnde, blir sönderkörda.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

Herr talman! Varje år drabbas det svenska jordbruket av förluster till följd av skadeverkningar av växtsjukdomar och skadeinsekter. Beloppet torde kunna räknas till åtskilliga 100-tals miljoner. Samtidigt ställs allt högljuddare krav från diverse miljöfanatiker på att användningen av bekämpningsmedel skall minskas. Ja, det finns t.o.m. de som anser att man helt skall förbjuda användandet av sådana medel. Redan nu har vissa inskränkningar gjorts, framför allt i fråga om betning av utsädena. Detta har hittills haft den följden att växtsjukdomar som vi tidigare bekämpat och som vi nära nog hade lyckats utrota nu har kommit tillbaka. Under förra året drabbades t.ex. vissa kornsorter av mjöldagg under det att andra sorter klarade sig. De sorter som klarade sig gav betydligt högre skörd än de som drabbades av sjukdomen. Att somliga sorter undgick att angripas av svampsjukdomen berodde på att de var mera resistenta mot densamma än andra. Detta visar vilken betydelse resistensforskningen har. Det är inte bara jordbrukarna som förlorar på växtsjukdomarna utan hela samhället berövas därigenom något som naturen annars vore villig att ge oss. Sådana resistenta växtsorter medför samtidigt minskad användning av bekämpningsmedel och är alltså ett steg mot vad vi ändå alla söker komma fram till, nämligen att vi inte skall behöva använda bekämpningsmedel annat än då det är absolut nödvändigt. Jag tycker att vi offrar relativt litet på denna värdefulla forskning, men vi ger oss i stället råd att skapa nya stora ämbetsverk, som skall kontrollera förekomsten av gifter i livsmedlen. Som bekant förekom i fjol en mycket beklaglig invasion av koloradoskalbaggar i vårt land. Det var via vinden och havet som de fördes i land söderifrån. Visserligen startades det en synnerligen omfattande kampanj för att samla upp dessa skadeinsekter, och jag vill gärna erkänna att många frivilliga krafter gjorde betydande insatser därvidlag. Emellertid kunde man inte effektivt samla in dessa skalbaggar vid alla kuster. Det gick bra på sandstränder, där man kunde hitta skalbaggarna, men på de stränder som bestod av sten var det praktiskt taget omöjligt att finna dem. Vi kan därför vara ganska övertygade om att många av koloradoskalbaggarna tog sig upp i åkerfälten och sannolikt fortfarande finns där. Man hoppades på att en sträng vinter skulle kunna oskadliggöra dessa skadedjur. Nu har det emellertid blivit en osedvanligt mild vinter i stället, och det är väl osäkert huruvida koloradoskalbaggarna har drabbats särskilt hårt av denna vinter. Det arbete som i fjol sattes in mot koloradoskalbaggarna leddes av växtskyddsanstalten i Åkarp, där särskild personal var avdelad för den uppgiften. Nu har emellertid växtskyddsanstalten meddelat att sådan personal som man förfogade över i fjol icke står till buds, därest vi skulle få ett nytt angrepp och en ny kampanj måste sättas in. Det är därför som man från växtskyddsanstaltens sida begär att en assistenttjänst inrättas för det ändamålet. Med hänsyn till den risk som finns att koloradoskalbaggen skall bli inrotad i vårt land bör vi vidta alla de åtgärder som kan behövas för en effektiv bekämpning i begynnelseskedet. Om detta skadedjur blir rotfast i vårt land, kan det komma att betyda oerhörda förluster fram för allt för potatisodlarna. Jag vill gärna erkänna att det har beviljats ett ej obetydligt belopp för denna bekämpning. Men dessa pengar har närmast varit avsedda att användas till bekämpningsmedel, till maskinutrustning etc. Det krav som nu framställs gäller en personaltjänst, och den är synnerligen välmotive rad. På detta område gäller det gamla ordspråket att det är bättre att dämma i bäcken än i ån.

Herr talman! I det handlingsprogram som antogs av FN:s miljökonferens för snart ett år sedan här i Stockholm handlar § 44 om behovet av nya, bättre och mera motståndskraftiga odlade växtarter. De förenade icke-officiella organisationerna — ”non-governmental organisations” — som var samlade i Stockholm samtidigt underströk i sitt uttalande till konferensen att de rika länderna måste forska intensivt för att få fram ofarliga ersättningsmedel för de giftiga pesticiderna. Samma ämne togs sedan upp till förnyad diskussion på den andra interparlamentariska miljövårdskonferensen i Wien 14 dagar senare, där parlamentariker från 32 olika riksdagar samlades, drivna enbart av sitt eget miljövårdsintresse. Där uttalade man, att FN-konferensen visserligen hade givit rekommendationer till världens regeringar om att öka världens matproduktion men inte antytt hur detta skulle gå till, om man samtidigt skulle uppfylla kravet på att minska användningen agro-kemikalier. Konferensen i Wien pekade därvid på ett av de mest försummade problemen i jordens livsmedelstillverkning: att finna nya sätt att öka skördarna utan att överösa dem med mer eller mindre giftiga kemiska ämnen. De så högt lovprisade nya veteoch risarterna, som i Indien och på andra ställen gett s.k. mirakelskördar, gör ju inte detta utan mycket stor tillförsel dels av vatten och dels av biocider, vilket allt innebär att den gröna revolutionen är en ganska tvivelaktig framgång — alldeles bortsett från de beklagliga sociala följder som den haft och som möjligen hade kunnat undvikas, om man insett dem från början. I folkpartiets nya partiprogram förklarar vi att kemikalieanvändningen inom jordbruket i möjligaste mån bör ersättas med sådana biologiska metoder som är mera ofarliga. Intensiv forskning är nödvändig för att få fram medel och metoder som tillfredsställer kraven på hög avkastning och oskadlighet för natur och människor. Grundläggande för allt vårt arbete måste vara tillämpningen av det ekologiska betraktelsesättet, dvs. att man beaktar konsekvenserna i hela det levande systemet och inte bara i skenbart begränsade delar av det. Det är fel att tro att allt vad teknologin åstadkommer av skada kan botas med mera teknologi av samma slag. Vi måste lära oss samarbeta med naturen, inte motarbeta den. För att slippa biociderna och för att kunna få goda skördar utan det förfärande spill som parasitangreppen ibland kan medföra även i Sverige och mycket ofta gör i varmare klimat, finns det bl.a. en lovande utväg: resistensforskning, dvs. den långsamma, tålmodiga metoden att odla fram arter som av sig själva är motståndskraftiga mot parasiter av skilda slag. Vi har en ganska förnämlig tradition på detta område i Sverige. Den hotas nu av de nedskärningar som i år går igenom hela statsbudgeten. Den nedskärning det är fråga om just nu belöper sig på 134 000 kronor — så mycket har statens växtskyddsanstalt nämligen begärt för att kunna öka anslaget till resistensprövning. Min medmotionär fru Hambraeus och jag föreslår i motionen 771 att statens växtskyddsanstalt får dessa pengar för att resistensforskningen här i landet skall kunna fortsätta på ett effektivt och meningsfullt sätt. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 7b vid jordbruksutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Från moderata samlingspartiets sida har vi i år varit mycket återhållsamma när det gällt att yrka på nya tjänster eller åtgärder i övrigt som är kostnadskrävande. Vi anser att budgetläget kräver en stark återhållsamhet. Men på några punkter har vi ändå gått med på yrkanden av skilda slag, punkter där vi ansett det vara särskilt angeläget. Det kom bl.a. till uttryck på den punkt som förut diskuterades och som gällde lantbruksnämnderna. Här är återigen en punkt där vi har gått med på ett yrkande i en trepartimotion, nämligen om inrättande av en tjänst som försöksledare vid växtskyddsanstaltens inspektionsavdelning. Såvitt jag kan förstå är den här avdelningen klart underbemannad i dag. För undersökningar, kontroller och inventeringar finns faktiskt bara en enda fast anställd försökstekniker. I övrigt är man hänvisad till tillfälligt anställd personal, och det säger sig självt att det inte kan vara tillräckligt — mot bakgrund av de mycket stora uppgifter som föreligger. Under det senaste året har tillkommit några akuta nya problem som kräver stor uppmärksamhet. I första hand tänker jag på koloradoskalbaggen, som herr Hansson i Skegrie talade åtskilligt om. Jag tänker också på risken för att t.ex. päronpesten skall spridas även till vårt land. Den utbreder sig i norra Europa, och den förekommer på sydöstra Själland. Risken för att den skall komma hit är naturligtvis stor. Ringrötan på potatis är ett annat akut problem, inte minst uppe i Norrland. Med hänsyn till de mycket stora värden som står på spel om man inte kan få effektiv kontroll och effektiva förebyggande åtgärder i tid mot många sjukdomar och skadegörare anser jag att det är mycket angeläget att den här föreslagna i och för sig ganska blygsamma men dock förstärkningen av växtskyddsanstaltens inspektionsavdelning kommer till stånd. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 7 c.

Herr talman! De tre föregående talarna har företrätt de tre reservationer som föreligger vid punkten 35 i detta utskottsbetänkande. Alla tre reservationerna går ut på en höjning av förslagsanslaget, utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. I reservationen 7a föreslås ett anslag om 8 114 000 kronor, i reservationen 7 b föreslås 8 044 000 kronor och i reservationen 7 c föreslås 7 980 000 kronor. Det belopp som föreslås i reservationen 7 a är 204 000 kronor större än det Kungl. Maj:t har föreslagit under punkten Statens växtskyddsanstalt, nämligen 7 910 000 kronor. I motionen 771 av fru Anér och fru Hambraeus och i motionen 787 av herr Josefson i Arrie m.fl. begärs 134 000 kronor till ökade resurser för resistensprövning. I motionen 781 krävs en höjning av anslaget med 70 000 kronor — för förstärkning av anstaltens inspektionsavdelning med en befattning som försöksledare. Utskottsmajoriteten har inte velat vara med om föreslagna höjningar av anslaget och vi vill därför inte heller ha någon tjänst inrättad nu. I övrigt kan jag anföra att statens växtskyddsanstalts organisation och verksamhet för närvarande ses över av den s.k. kontrollanstaltsutredningen. Fru Anérs farhågor att den resistensbiologiska forskningen skulle undergå någon förändring är en förhastad slutsats. Någon förändring i anstaltens organisation beträffande resistensbiologiska laboratoriet har inte skett. I motionen 781, som närmast utskottets ordförande talade för, krävs — som jag nyss nämnt — tillsättande av en tjänst som försöksledare. Denne skulle leda bl.a. arbetet med bekämpningen av potatiskräfta och ringröta på potatis, päronpest och koloradoskalbaggen. Här gäller samma förhållande som jag redan påpekat: att kontrollanstaltsutredningen överser statens växtskyddsanstalts organisation, Det skulle väl knappast vara riktigt att under sådana förhållanden utöka den fasta personalen. Jordbruket drabbades i fjol av en invasion av koloradoskalbaggen och det anvisades då 750 000 kronor från anslaget Bekämpande av växtsjukdomar för denna bekämpning. Jag förutsätter att om koloradoskalbaggen kommer igen innevarande år skall pengar också då anvisas för sådan bekämpning.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

Herr talman! Herr Mossberger räknade ihop de anslagsökningar som skulle komma i fråga om reservationerna bifölls. Man kan dock inte bara mäta utgifterna i kronor; man måste också räkna efter hur motiverad en utgift är.

Jag tror att vi många gånger tar på oss avsevärt större utgifter utan att motivet är starkare än vad det är här. Det pågår en utredning om förstärkning av växtskyddet, sade herr Mossberger. Under den tid som den utredningen arbetar skulle jag tro att koloradoskalbaggarna frodas väldeliga. De bryr sig inte om att avvakta vad en utredning kan ge för resultat, utan de trivs lika bra ändå. Det är riktigt att det i fjol beviljades 750 000 kronor till bekämpning av koloradoskalbaggen. Därav var emellertid 500 000 kronor ersättning för preparatkostnader i samband med bekämpningen av koloradoskalbaggen. Av den summan är nu 360 000 kronor förbrukade. Resten skall levereras tillbaka till departementet den 1 juli. De pengarna kan alltså inte utnyttjas. Förra året användes 250 000 kronor till inventeringspersonalen, till resor, lokalhyra etc. Det beloppet har också helt förbrukats, och växtskyddsanstalten har dessutom fått tillskjuta 60 000 kronor av andra medel. I propositionen föreslås nu ett förslagsanslag på 7,9 miljoner kronor.

Herr talman! Under punkten 37 tas upp vissa tjänster vid lantbrukshögskolan. Det gäller en lektor i byggnadslära och en statsagronom i produktutveckling. En av de viktigare frågorna för vårt jordbruk — och en fråga som blir aktuellare allteftersom rationaliseringen fortskrider — är sammanslagningen av egendomar, och därmed kommer byggnationen vid egendomarna att bli ett ganska stort problem. När två gårdar slås ihop är i allmänhet byggnaderna vid vardera gården för små för den samlade större arealen. Eftersom det är för arbetsamt att hålla djur vid två skilda gårdar står man vanligen inför valet att antingen slopa djurhållningen på den ena fastigheten eller bygga ut stallarna så att alla djuren kan samlas på ett ställe. Då byggnadsverksamheten är ett praktiskt taget 100-procentigt skyddat område med en monopolism som är oöverträffad inom varje annat område, har byggnadskostnaderna i vårt land drivits upp till en sådan nivå att i varje fall jordbruket knappast har råd att anlita denna verksamhet. Om jordbrukarna över huvud taget skall kunna förnya eller omändra sitt byggnadsbestånd på ekonomisidan måste de i de allra flesta fall utföra sådant arbete med den egna arbetskraften; i annat fall är det oftast ekonomiskt omöjligt. Men för att jordbrukarna skall kunna göra detta fordras rådgivning och möjligheter till utbildning för framför allt den yngre generationen som träder till på de här större egendomarna. För närvarande är det inte välbeställt med denna form av service. Det försiggår visserligen forskning på jordbruksbyggnadsområdet, och många bra resultat har nåtts och omsatts i praktiskt bruk. Men när det gäller för jordbrukarna att omsätta resultaten på sina gårdar är rådgivningen och servicen otillräcklig. Det sker nu en viss undervisning på lantbrukshögskolan i byggnadslära, men den bör utvidgas och förstärkas. Den upprätthålles för närvarande genom tillfälliga anslag, och man säger från högskolans sida att det inte kan fortsätta på detta vis. Man behöver där en bättre utbildning i byggnadslära för de blivande agronomerna, så att dessa i sin tur kan via undervisningen vid lantbruksskolorna eller som tjänstemän vid lantbruksnämnderna bistå jordbruket med råd i byggnadsfrågor. När riksdagen 1967 beslöt att forcera sammanslagningen av jordbruken till större enheter borde man också ha haft klart för sig vilka följdproblem som uppkommer. Därför tycker jag det bör vara en moralisk skyldighet att se till att det beslut som då fattades om strukturrationaliseringen följs upp, så att alla detaljer som berörs av beslutet blir tillgodosedda. Jag hoppas fördenskull att jordbruksministern snarast ser till att byggnationen inom jordbruket underlättas på det sätt som föreslås i reservationen 8, nämligen genom att vi rustar upp undervisningen i ämnet vid högskolan och därmed indirekt också vid andra undervisningsanstalter. Det är ingen överdrift att säga att svenska jordbruksprodukter håller en mycket hög kvalitet till skillnad från vissa importvaror. Många faktorer har medverkat till dessa kvalitativa framsteg hos jordbruksprodukterna. Det är god utbildning av jordbrukarna, rationella metoder inom såväl animaliesom vegetabilieproduktionen och en hög standard inom förädlingsledet. Jordbruket kan därför med mycket gott samvete gå in för den propagandakampanj för svensk mat som pågått under det här året och som fortsätter men som tyvärr orsakat sura miner på konkurrenthåll. Konsumenterna kräver också goda och framför allt friska livsmedel av hög, förädlad kvalitet. För kontrollen härvidlag har vi inrättat livsmedelsverket och konsumentverket. Det är alltså kontrollorganen som vi har hunnit skaffa oss, och det är gott och väl att de finns. Man är emellertid inte lika intresserad, tycks det, av att bistå producenterna och förädlingsindustrin med forskning och undervisning för att kunna bibehålla och vidareutveckla produktkvaliteten i fråga om jordbruksprodukter och trädgårdsprodukter. Från vår högsta utbildningsanstalt, lantbrukshögskolan, har begärts en tjänst som statsagronom just i ämnet produktkvalitet. Om en sådan tjänst inrättades skulle undervisning och forskning få det stöd som behövs för att uppfylla de krav som vi ställer genom de nämnda kontrollorganen. Den blygsamma utgift som en sådan tjänst åsamkar statsverket anser man att vi inte har råd med. Men vi har råd att utan att tveka offra miljoner på kontrollen i stället. Jag tycker det är dåligt ställt med logiken i de här sammanhangen. Nu sker produktutvecklingen vid laboratorier inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse på slaktens, mejeriväsendets och spannmålsproduktionens områden. Men kvar står att de vetenskapsmän som arbetar där måste utbildas någonstans, och de måste ha handledning någonstans ifrån. Och den utbildningen kan de bäst få, om vi förstärker den här sektorn på lantbrukshögskolan. Jag tycker att den lärartjänst som det här gäller kan inordnas bland åtgärderna för en bättre miljö. Vår dagliga kost bör vi värdera lika högt som andra trivselmoment. God bostad och god arbetsmiljö är ingredienser i en hög levnadsstandard, men minst lika viktigt är att uppehålla och utöka en hög standard beträffande vår dagliga kost. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 8 a.

Den moderna skogsavverkningens metoder med stora kalavverkningar som följd vållar som alla vet en mängd problem, som vi ännu inte har en klar blick över och där vi svävar i ovisshet om vad verkningarna kan bli framdeles, framför allt på ekologins område. Vi har inte hunnit med att genom forskning finna metoder för att läka de sår som skapas vid avverkningarna och lindra de ekologiska störningar som kalavverkningarna otvivelaktigt för med sig. Avverkningsmetoden försvaras med att lönsamhetskravet fordrar sådana åtgärder och arbetsmetoder, och därför tror jag att vi får vara beredda på att detta föga miljövänliga skogsbruk kommer att fortsätta.

De stora kalytor som de moderna avverkningsmetoderna lämnar efter sig läks naturligtvis så småningom, men det tar sannolikt lång tid, och det är svårt att läka såren. Men ännu svårare tror jag det blir att läka de ekologiska skadeverkningar som otvivelaktigt uppstår. De är också ännu relativt outforskade. Därför känner vi dem ganska litet på nuvarande stadium. Sådana frågor som näringsförhållandena och vattenbalansen i marken är även mycket väsentliga för ekosystemets bevarande. Vi vet också ganska litet om vad den moderna hyggesplöjningen kommer att ha för effekter. Det är möjligt att den har positiva inslag, men där finns säkert också inslag av negativ art. Dem känner vi inte till; de är för dagen dåligt klarlagda. De intressen som måste beaktas gemensamt eller specificerade är t.ex. jordbrukets och skogsbrukets särintressen. Men detta fält omfattar också viltproduktion och viltvård, fiske, fritidsintressen och bebyggelsefrågor m.m. Detta är mycket betydande forskningsområden, som det sannolikt kommer att krävas lång tid att kartlägga. Men det är inte bara hyggestekniken som kräver en ingående forskning. Därtill kommer också t.ex. frågan om vilka verkningar, både positiva och negativa, som skogsgödslingen kan få. En annan fråga som inte heller kan förbigås är hur skogstillväxten påverkas av luftföroreningar, framför allt av svaveloch blybemängd luft. Om ytterligare exempel på forskningsobjekt behövs, kan man peka på användningen av besprutningsmedel mot ogräs och bepudringen mot skadeinsekter i skogen. Vi vet i dag inte om den växande skogen skadas eller om återväxten påverkas och i så fall hur mycket. Det är alltså ett mycket stort fält som utgör arbetsområdet för en professor i miljöanpassat skogsbruk. Det är — det hoppas jag att jag har kunnat motivera — en i hög grad angelägen tjänst, som bör tillsättas vid skogshögskolan. Därtill kommer att man för undervisningen av blivande tjänstemän och jägmästare behöver ha tillgång till denna fasta professur. Det finns alltså mycket som talar för tillsättande av denna tjänst i miljöanpassat skogsbruk, och jag ber därför, herr talman, att på den punkten få yrka bifall till vad utskottet hemställt i punkt 42.

Herr talman! Under punkt 37 i jordbruksutskottets betänkande nr 1 behandlas lantbrukshögskolans förvaltningskostnader. Enligt statsverkspropositionen beräknas anslaget för budgetåret 1973/74 till 45 339 000 kronor. I detta anslag ingår också medel för en nyinrättad tjänst som universitetslektor i landskapsarkitektur. Utskottet har inte någon erinran mot de personalförändringar som föreslagits av Kungl. Maj:t. Utskottet har under denna punkt tagit ställning till två motioner, i vilka ytterligare personalförstärkning begärts. I motionen 1390 yrkas att en tjänst som universitetslektor i lantbruksbyggnadsteknik inrättas vid lantbrukshögskolan. Den har herr Hansson i Skegrie här berört. Det saknas för närvarande en fast lärartjänst i ämnet i Ultuna. I motionen framhålls att högskolan hittills provisoriskt har kunnat ställa medel till förfogande men att det nu saknas medel för detta ändamål. Yrkandet i motionen går ut på att bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta en fast tjänst samt ställa medel till förfogande för tjänsten. Högskolan kommer att för nästa budgetår få täckning för löneoch prisstegringar. Någon nedskärning av den verksamhet som nu bedrivs behöver således ej ske på grund av medelsbrist. Lönekostnadsbudgeten uppgår till inte mindre 27 miljoner kronor. Det torde därför bli möjligt att oförändrat upprätthålla den undervisning som för närvarande bedrivs, även om en fast tjänst just nu inte kan inrättas. I motionen 1391 yrkas att en tjänst som statsagronom i produktkvalitet inrättas vid lantbrukshögskolan samt att medel ställs till förfogande för tjänsten. Också denna tjänst finns med bland de tjänster som lantbrukshögskolan begärt medel till i sina anslagsäskanden. Jag kan tala om att det vid en underhandskontakt med lantbrukshögskolan har kommit fram att just den tjänsten inte tillhör dem som lantbrukshögskolan gett högsta prioritet. När det gäller forskning och försöksverksamhet inom husdjursförädlingsområdet vill jag erinra om att det alltsedan budgetåret 1967/68 har skett en icke oväsentlig forskning på detta område, och det har på sätt och vis också herr Hansson i Skegrie här vitsordat även om han för sin del inte är helt nöjd. Jag vill också nämna det försöksslakteri i Uppsalaområdet där staten satsat 6 miljoner kronor och driver denna verksamhet tillsammans med Farmek. Det får väl också anses vara en god förstärkning. Att den tjänst det här är fråga om inte anses som den mest angelägna framgår ju också av att herr Hanssons meningsfränder herr Johansson i Holmgården och fru Olsson i Helsingborg yrkat avslag på motionen. Kungl. Maj:t har vid budgetbehandlingen inte ansett sig kunna bereda utrymme för någon av dessa tjänster i budgeten för 1973/74. Även om herr Hansson i Skegrie anser att 195 000 kronor är en struntsumma, måste det ändå i budgeten göras avvägningar mellan vad ambitiösa tjänstemän i olika institutioner vill ha och vad det finns ekonomiskt utrymme för. Detta gäller ju inte bara på det här området. Utskottet anser inte att det under behandlingen i utskottet har framkommit något som ger anledning till en ändrad bedömning. Därför avstyrker utskottet de båda motionerna. Motionen 1443 behandlas också av utskottet under denna punkt. I motionen begärs en skyndsam översyn av forskningsoch försöksverksamheten på jordbruksområdet i Norrland. En liknande motion behandlades av 1972 års riksdag. Som framgår av utskottets betänkande sker redan en betydande satsning på forskning och försök för norrländskt jordbruk. Högskolans anslag för försöksverksamheten nästa budgetår ökar med ungefär 2,5 miljoner kronor till 23,5 miljoner kronor. Svensk utsädesförening gör på växtförädlingsområdet också satsningar för norrländskt jordbruk. I fråga om forskningsområdet har i statsverkspropositionen preliminärt beräknats ett anslag till jordbruksforskning för nästa år med 8,8 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 800 000 kronor. Men enligt utskottets mening talar skäl med ökad styrka för en ytterligare tilldelning av resurser för forskning, försök och utvecklingsarbete för jordbruket i norra Sverige. Utskottet anser det därför nödvändigt att Kungl. Maj:t ägnar ingående uppmärksamhet åt behovet att snarast tillgodose angivna ändamål. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets betänkande under punkten 37.

Herr talman! Fru Lindberg sade att lantbrukshögskolan inte skulle ha gett tjänsten som statsagronom i produktkvalitet samma prioritet som andra tjänster. När verken gör upp sina petita kan de inte ge alla tjänster den högsta prioriteten — någon måste komma först och någon sist, om det över huvud taget skall göras någon gradering. Men vid de kontakter jag haft med lantbrukshögskolan har man där vitsordat att man är i mycket stort behov av den här tjänsten. Som jag tidigare sade vill vi alla ha bra kvalitet på våra livsmedel, och då bör vi väl också göra upprustningar. I vad gäller tjänsten som lektor i byggnadslära vill jag ytterligare stryka under att jordbruksministern i sin proposition angående djurskyddet — en proposition som jag i förbifarten vill ge ett bra betyg — säger att vi kan förvänta en ökad byggenskap inom jordbruket på stallbyggnadssidan. Sedan säger departementschefen att dessa jordbrukare bör lämna en utförlig skiss till lantbruksnämnderna för att det skall gå lättare för dem att göra upp en ritning på stall enligt bestämmelserna. Kräver man detta av jordbrukarna, bör man ju se till att de får en sådan utbildning att de kan göra en sådan skiss som verkligen är till nytta för lantbruksnämnderna. Här använder regeringspartiet två språk. Ena gången vill man kräva jordbrukarna på kunnighet i byggnadslära. Andra gången vill man inte medverka till utbildning i samma ämne.
Herr talman! När man lyssnar till herr Hansson i Skegrie, skulle man nästan kunna få den uppfattningen att det inte finns någon möjlighet till undervisning i det ämne han berör, Då vill jag erinra om att det för undervisning i lantbrukets byggnadsteknik för närvarande finns en professor, en extra universitetslektor, en speciallärare som har 40 timmar och amanuenser som har 1 250 assistenttimmar. Jag har understrukit att anledningen till att denna tjänst inte tillstyrks helt enkelt är att det inte har ansetts finnas utrymme i årets budget för den, Det betyder inte att det inte finns intresse för den. Vad som tidigare förevarit vittnar om att man anser att det för närvarande inte finns någon möjlighet att inrätta tjänsten. Men man kan ändå inte på något sätt påstå att denna del av undervisningen är nonchalerad. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Professorn i detta ämne är placerad i Lund och inte vid lantbrukshögskolan i Ultuna. Undervisningen vid Ultuna uppehålls av speciallärare på tillfälliga anslag. Detta, tycker man, är ett icke önskvärt förhållande vid en högskola. Där borde det finnas en bättre tjänst i detta viktiga ämne.
Herr talman! I motionen har framhållits att man hyser farhågor för att de tjänster som nu finns inte skulle kunna vidmakthållas. Men enligt de upplysningar jag har fått finns utrymme för ungefär samma antal tjänster som tidigare. Någon försämring blir det i varje fall inte. Det hoppas jag att vi kan vara överens om.